Herr talman! Med hänvisning till den sena timmen och närheten till sommaruppehållet skall jag försöka att fatta mig kort. Det är litet svårt, för det är ett mycket omfattande ämne, som skulle förtjäna en längre debatt, vill jag påstå. Men det är omöjligt att få en sådan vid detta tillfälle. Vi har fler ärenden kvar som skall behandlas. Jag vill börja med att yrka bifall till de reservationer som är fogade till betänkandet. Jag kommer att begära votering på reservationerna 1 och 2. De statliga företagen har vi diskuterat förut under den här riksdagsperioden. Jag har konstaterat att det har gått utmärkt bra under den socialdemokratiska regeringsperioden. Tyvärr har den borgerliga regeringen en annan syn på statliga företag. Man vill sälja ut de statliga företagen av andra orsaker än affärsmässiga, trots att de statliga företagen går bra. Men man vill heller inte sköta det på ett affärsmässigt riktigt sätt. Man tog ju bort förvaltningsbolaget. Vi socialdemokrater vill absolut inte sälja ut statens naturtillgångar. Däremot kan vi givetvis tänka oss att grannfastigheter till domänverket kan få en bättre situation genom endera markbyten eller vissa försäljningar. Den här propositionen handlar om bolagisering men också privatisering, vilken vi säger nej till. Vi tycker att ombildningen till bolag bör skjutas upp ett halvår och ske först den 1 januari 1993, beroende på att det är litet oklart med anställningsförhållandena. Det är tydligen svårt att föra förhandlingarna till slut. Vi vill också, som ett alternativ till privatisering, se på möjligheterna att bilda en statlig skogskoncern av domänverket, Områden av stora naturvårdsvärden får inte mista sitt skydd. Vi anser att man inte skall ta ställning i denna fråga förrän den skogspolitiska kommittén har lagt fram sitt förslag. Regeringen bör också återkomma till riksdagen med förslag om kulturhistoriska värdefulla egendomar som domänverket innehar. Rennäringen skall behandlas i samband med samepropositionen, anser vi. Vi har också synpunkter vad gäller Kronoholmarna, Käringön och vissa andra kronoholmar, som vi tycker bör kvarstå i statens ägo. Man kan konstatera att vi har blivit överens i utskottet om förändringar i det förslag som regeringen lagt fram. Göta kanal har exempelvis fått en bra lösning. Ett enigt utskott tycker att staten skall garantera fortsatt drift och underhåll på Göta kanal. Vi skall också behålla kanalfastigheterna. Avslutningsvis vill jag säga att vi i och för sig har skrivit reservationer om viktiga fritidsintressen. Domänverket har ju upplevts som en garant för att avgifter för jaktarrenden, fiskeavgifter osv. hålls på en relativt hygglig nivå i det här landet. Dessa riskerar att gå förlorade om det blir privatisering. Detsamma gäller allemansrätten. En privatisering av domänverkets skogar plus den utredning som regeringen har tillsatt om stärkt äganderätt kan hota allemansrätten på sikt. Tack för mig.

Herr talman! Det här blir ett mycket komprimerat inlägg. Vi yrkar avslag på propositionen. Den totala bristen på utredning av de föreslagna riktlinjernas effekt i praktiken på en mängd områden är helt oacceptabel. Vi noterar också att någon remissbehandling inte heller har skett. Det sägs att tanken är att bl.a. gynna små enskilda ägare, skogs och jordbrukare när man säljer ut skogsmarker. Det är ju positivt. Men erfarenheterna hitintills visar ju att det inte är de små skogsägarna som får möjlighet att köpa skogen. Priset per hektar är väldigt högt. Fjällmarker i min hemkommun har helt nyligen sålts för 22 000 kr. per hektar. Ett skifte på 132 hektar har fått ett pris på 2,9 miljoner. Det säger sig självt att de små skogsägarna inte kan vara med i en sådan budgivning. Eftersom propositionen om bolagisering och utförsäljning av domänverket lämnas till riksdagen utan att ordentligt underlag utarbetats, finns det risk att arbetet med att ta fram förslag till utbytesarealer och skyddsvärda arealer inte kommer att vara klart om och när bolagiseringen sker. Domänverket har bl.a. avsatt ca 700 naturreservat. Man borde redan nu ha klart för sig hur det blir i framtiden för dessa reservat. En annan sak som jag har påpekat i min motion är att det från fjällbefolkningens sida ifrågasätts om avvittringen i de två nordligaste länens lappmarker genomförts på ett korrekt sätt. Motioner om detta har tidigare behandlats här i riksdagen. Vid den behandlingen förutsattes att denna fråga skulle genomgås och att information därvid skulle ges, något som tydligen inte har skett på ett riktigt sätt. Den bofasta befolkningen inom de båda länens lappmarker anser fortfarande att den har större rätt till vissa marker, bl.a. kron och överloppsmarker, än den nuvarande ägaren staten. Det är en mängd frågeställningar som icke har fått en acceptabel lösning. Det finns en mängd frågetecken kvar. Därför vill jag yrka avslag på propositionen under mom. 1 i utskottets hemställan.

Herr talman! Eftersom reservanterna har varit mycket kortfattade med hänsyn den trånghet med tiden som kammaren har, kommer också jag att vara det. Riksdagen har under 1991 fattat två beslut om domänverket: Först ett principiellt beslut om bolagisering, och i samband med det större privatiseringsbeslutet angående de statliga företagen fanns också domänverket med. Det regeringen nu gör är att man lägger fast de riktlinjer som bör gälla vid överförandet av domänverkets fasta egendom och övriga tillgångar och skulder till det nya domänbolaget. Socialdemokraterna är med på en bolagisering men har synpunkter på hur den skall gå till. Däremot motsätter de sig att bolaget sedan privatiseras. I reservationerna 2 och 4 anför Socialdemokraterna att viss mark och vissa fastigheter bör undantas eller vara tillgängliga för naturvårdsändamål eller som kulturhistoriskt värdefulla områden. Men man preciserar inte vilka marker, vilka fastigheter eller hur mycket mark som skall undantas. Det gör att det förfaringssätt som man pekar på inte är godtagbart, då det skulle försvåra, försena och kanske t.o.m. förhindra en bolagisering, med de vaga direktiv som riksdagen i så fall skulle kunna ge till regeringen. Den lösning som regeringen föreslår tillgodoser de önskemål som finns från såväl naturvårds som kulturvårdsintressenas sida. Regeringen pekar ju på tre olika sätt att gå till väga. Man kommer att undanta viss mark. Man har redan anvisat vissa områden som aldrig går över till bolaget. Man påpekar att restriktioner i samband med avtalsskrivningen kan göras som gör att man kan återkomma till bolaget och köpa loss mark som kan bli aktuell för dessa ändamål. Vidare pekar man på en möjlighet till lagstiftning i vissa fall. I de reservationer som socialdemokraterna har på dessa punkter motsätter de sig utskottsmajoritetens uppfattning. Detsamma gäller för den reservation som handlar om privatisering. Där har Socialdemokraterna och Vänsterpartiet den uppfattningen och tron att staten är bättre skickad att driva bolag än enskilda människor. För mig är det helt obegripligt hur man i dessa dagar fortfarande kan förfäkta denna idé, när man ser hur det ser ut runt om i världen och ser vad som händer i andra länder. Det finns kvar en så att säga ideologisk låsning hos Socialdemokraterna vid den socialistiska tron. Herr talman! Med detta korta anförande vill jag yrka bifall till hemställan i dess helhet i näringsutskottets betänkande och avslag på de reservationer som är fogade till betänkandet.
Herr talman! Jag vet inte någon socialdemokratisk representant som har påstått att staten skulle vara bättre på att driva företag. Däremot visade den socialdemokratiska regeringsperioden i praktiken att staten kan driva företag framgångsrikt. Detta är ett kort svar på de frågor som Rolf Dahlberg tog upp. Det finns många öppna frågor i propositionen. Vi har föreslagit att man skall dröja ett halvår med att genomföra en bolagisering, delvis på grund av de frågor som bl.a. Hans Dau, Rolf Dahlberg och även andra har tagit upp.
Herr talman! Jag hade tänkt att ta upp två frågor, dels nu naturskyddet, dels nu Göta kanalbolag. Nu skall jag naturligtvis inte göra det, utan jag nöjer mig med att säga att vi tycker att det är väldigt viktigt att naturskyddet upprätthålls. Med de markeringar och skrivningar som har gjorts i utskottets betänkande är motionernas krav ganska väl tillgodosedda. När det gäller Göta kanalbolag har utskottet gjort ett påpekande till regeringen. Vi har uppnått en lösning som mycket väl tillgodoser trepartimotionen N46. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna. Sedan vill jag avsluta med att önska kammarens ledamöter en skön sommar.

Herr talman! Jag är den ende här i kammaren som är en del av regeringsunderlaget och samtidigt sitter med i den skogspolitiska kommitten, som drar upp riktlinjer för den framtida skogspolitiken och som skall ta fram ett förslag till en ny lag. Det gör att jag känner ett speciellt ansvar för den här frågan. Den här propositionen, som handlar om domänverket, är en mycket intressant läsning. Varje landskap har sin domänhistoria. En del är från medeltiden. Annat vittnar om strukturproblem under 30-talets kris och under 70 talet. En del handlar om väldigt gammalt innehav, såsom Upsala Öd och Ridöarkipelagen i Mälaren, som har tillhört staten så långt historien sträcker sig bakåt. Det som nu sker med statens jord och skogsegendomar är den största förändringen av ägandet av mark sedan Karl XI:s reduktion. Jag har förvånats över hur svagt intresse en del politiker visar inför denna stora förändring. Propositionen innehåller riktlinjer som kommer att möjliggöra för enskilda att köpa mark. Det är jag tacksam för och för att framför allt jordbruksutskottet har markerat denna positiva inställning. Men när tillgångar och skulder överförts till Domän AB finns det en risk för att bolaget motsätter sig försäljningen av mark, så att enskildas önskemål om köp av mark inte kan fullföljas. Just nu skrivs avtalet mellan Domän AB och staten. Domän AB måste ges sådana instruktioner att intentionerna att sälja ut bolagets tillgångar till enskilda skogs och jordbruksägare fullföljs, även om det kommer att innebära att bolaget tvingas att avstå värdefulla tillgångar. Detta är lika viktigt när det gäller att Domän AB skall ha möjlighet att avsätta skogsmark för fri utveckling. Om detta inte kan ske i tillräckligt stor omfattning, kommer det privata skogsbruket i framför allt södra Sverige att tvingas att gå naturvårdsintressen till mötes i större omfattning. Herr talman! Jag har förtroende för näringsministern och för regeringen. Därför yrkar jag bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande.

Herr talman! I betänkandet behandlas en väsentlig fråga för Östergötland och Motalaregionen, men också för hela landet, nämligen Göta kanals framtid. Näringsutskottet understryker i sin behandling Göta kanals värde, såväl som kulturhistoriskt byggnadsverk som turistattraktion. Regeringens proposition var oklar på flera punkter, och vi kände oro för vad som i framtiden skulle hända med Göta kanal och kanalbolaget. Vi motionärer är nöjda med utskottets ställningstagande angående AB Göta kanalbolag och Göta kanal. Utskottet har frångått propositionens förslag och i stället tagit intryck av de motioner som har väckts i frågan, vilket är positivt. Jag förutsätter att regeringen följer utskottets och riksdagens ställningstagande och så snart som möjligt föranstaltar om nödvändiga åtgärder med anledning av vad utskottet anfört om AB Göta kanalbolag. Det innebär att AB Göta kanalbolag skall kvarstå i statlig ägo, att kanalbolaget skall behålla kanalfastigheten samt att medel för Göta kanals drift och underhåll även i fortsättningen kommer att tillförsäkras genom statsmakternas försorg. Det är vidare viktigt att Göta kanalbolag så snart som möjligt erhåller besked om att medel för verksamheten fördelas i och med budgetårets början, så att verksamheten inte störs av oklara och sena besked, vilket skulle försvåra en kostnadseffektiv planering av underhållsarbetet. I vår motion förutsatte vi att kanalbolagets produktiva skogsfastighet skulle kvarstanna i Göta kanalbolags ägo. Utskottet föreslår att den bör överföras till domänbolaget. Vi motsätter oss inte detta, eftersom utskottet ''anser det inte vara ändamålsenligt att finansieringen av kanalverksamheten -- som därutöver kräver ytterligare statligt stöd -- görs beroende av avkastningen av en skogsegendom, som därtill är starkt konjunkturkänslig''. Däremot förutsätter vi att domänbolaget vid överföringen av skogsmarken betalar AB Göta kanalbolag ett marknadsanpassat pris för produktiv skogsmark, vilken är värderad till ca 35--40 milj.kr. Herr talman! Kanalen besöks årligen av ca 1,5 miljoner människor, som på olika sätt tillbringar sin fritid på och vid kanalen. Vi förutsätter att kanalen även i framtiden hålls tillgänglig i samma omfattning som i dag. Göta kanal är tillgänglig för sjöfarare från den 1 maj t.o.m. september månads utgång. Kanalområdet är tillgängligt året om. Vi är nöjda med utskottets förslag till beslut, som innebär att denna speciella kulturmiljö säkerställs och att det nationella riksintresset skyddas. Jag vill med hänvisning till vad jag nu har anfört yrka bifall till utskottets förslag angående AB Göta kanalbolag.

Herr talman! Utskottets ställningstagande i det här betänkandet har i debatten redovisats av utskottsordförande Rolf Dahlberg, varför jag enbart skall avge några korta kommentarer och påpekanden. Domänverket förvaltar i dag för statens räkning 10,3 milj. hektar skogsmark, varav 4,5 milj. hektar utgörs av produktiv mark. Det handlar alltså om en stor del av den totala skogsarealen i Sverige. Av verkets produktiva skogsmarksareal är 79 % I övre Norrland förvaltar domänverket ca 43 % av regionens produktiva skogsmarksareal, och därtill kommer en betydande andel impediment och fjällmark. De här siffrorna visar att statens innehav av skogsmark i landet är betydande, för att i övre Norrland vara helt dominerande. Det är mot denna bakgrund som det är viktigt att statens överlåtelse av egendom sker på villkor som sammanfaller med propositionens och betänkandets inriktning, när domänverket ombildas till aktiebolag och på sikt privatiseras. Det gäller för det första försäljningen av skogsmark till enskilda jord och skogsbrukare, för det andra att de privata köpsågverken blir tillförsäkrande råvara och för det tredje att de artfrämmande dotterbolagen på ett eller annat sätt avvecklas. Vid försäljningen av skogsmark förutsätter jag att överlåtelseavtalet kommer att innehålla direktiv som innebär att privatisering verkligen prioriteras. Det är inte minst viktigt i glesbygd, där många mindre jord och skogsbrukare har behov av tillskottsareal för sin verksamhet. Det framgår även i betänkandet att försäljning till enskilda skall syfta till att förbättra skogsbrukets struktur och sysselsättningsmöjligheter, vilket är positivt. Det finns ett antal privata inlandssågverk som under lång tid har varit helt beroende av råvaruleveranser från domänverket. Dessa sågverk borde på ett eller annat sätt tillförsäkras råvara, antingen genom försäljning av skogsmark, eller som ett villkor i överlåtelseavtalet. Den tredje punkt som jag vill ta upp är domänverkets dotterbolag. Av de drygt 30-tal dotterbolag som domänverket har, är ett antal helt artfrämmande. Jag har svårt att tänka mig att ett skogsbolags affärsidé skulle innefatta turism med stugbyar, konsultbolag av olika schatteringar och grus och betongförädling. Årsredovisningen för domänverket visar också att moderbolaget under de senaste åren har fått täcka vissa underskott hos dotterbolagen. De är viktigt att den artfrämmande verksamheten försäljs. Avslutningsvis vill jag helt kort beröra den socialdemokratiska motionen N45. I den anförs det att det är av allmänintresse att staten ej avhänder sig kontrollen över de svenska naturtillgångarna. Menar Socialdemokraterna att det är endast statens mark som kan betraktas som naturtillgång? Eller anser Socialdemokraterna att all skogsmark, även den privatägda, är en naturtillgång? Jag förutsätter det, och i så fall skulle det innebära att Socialdemokraterna vill att staten skall ha kontroll över all mark. Det trodde jag faktiskt tillhörde en förgången tid. Även i Norrbotten har det förts en väldigt hård debatt om den här privatiseringen. Från socialdemokratiskt håll har man gjort gällande att allmänheten skulle avskärmas från vår fina natur, att skogsbilvägar skulle stängas, och att naturen inte skulle kunna nyttjas för bärplockning och annat vid en försäljning av domänverket eller av en del av marken. Det är beklämmande att sådana argument har kommit in i debatten. Jag har haft möjlighet till att både färdas och vistas på de här markerna, privata såväl som statliga, och jag har aldrig sett någon skillnad på mark ägd vare sig av det ena eller det andra skogsbolaget eller av privata personer. De socialdemokratiska motiven till att Domän AB skall vara statsägt är helt orealistiska och saknar därför verklighetsförankring. Med det här anförda, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan i betänkande nr 33 och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Det är, precis som Rolf Dahlberg sade, ont om taletid. Det är synd, därför att den här debatten skulle ha kunnat bli en mycket intressant sådan, inte minst med tanke på den oerhört stora betydelse som domänverkets marker har för svenskt näringsliv. Det gäller i stor utsträckning de områden från vilka bl.a. Rolf Dahlberg och jag kommer. Vi har sett fram emot den här åtgärden, varför jag klart måste deklarera att jag är av en helt annan uppfattning än vad som kommer till uttryck i propositionen, och det har jag också gett uttryck för i motion N40. Jag anser att man inte skulle ha gjort någon bolagisering. Det är ett socialdemokratiskt förslag från i fjol, och det är socialdemokratisk politik. Man skulle i allra största utsträckning ha privatiserat den här marken direkt. Anledningen därtill är de erfarenheter som vi i Norrland har av bolagsbygd. Det finns ett gammalt uttryck som säger att bolagsbygd är död bygd, medan bondebygd och privat ägd bygd är levande bygd. Den levande bygden är folk intresserad av, och det finns liv och rörelse där. I propsitionen sägs det att den berörda egendomen före aktieutförsäljningen, och den formen av privatisering, skall säljas till enskilda skogs och jordbrukare för att öka möjligheterna till att förvärva hittills statligt ägd mark. Det tycker jag som sagt att man skulle ha gjort från början, innan man bolagiserde det som eventuellt hade varit kvar. Om man läser vidare i propositionen erfar man att mindre enskilda skogsskiften som understiger 200 hektar per enhet skall bjudas ut till försäljning. För mig är det en gåta hur en gräns som 200 hektar kan läggas fast. Jag vill erinra om att 200 hektar skog i Västerbottens inland -- och även i Norrbotten där de stora statliga skogarna finns -- motsvaras i produktionshänseende av 60 hektar i Skåne, eller i Småland. Att då fastställa summan 200 hektar för hela landet, visar på en okänslighet som jag finner skrämmande. Jag hoppas verkligen att man ändrar på den här inriktningen, eftersom regeringen fortfarande har möjlighet att påverka detta. Carl Olov Persson uttryckte farhågor för hur bolaget och dess styrelse skulle komma att handla. Han hade emellertid tilltro till regeringen, vilket jag hoppas att vi skall kunna ha. När man emellertid i pressen läser om den tilltänkta styrelsens sammansättning må jag säga att mina farhågor förstärks. I den tilltänkta styrelsen finns nämligen bolagsfolk av alla möjliga schatteringar, som är vant att driva bolag, utan att kanske tänka på de synpunkter som jag anser att man bör ta hänsyn till. Enligt min mening är det nödvändigt att regeringen går längre än vad som sägs i propositionen. Det är synd att denna debatt inte kan föras på ett djupare plan, speciellt som näringsministern finns med här i kammaren. Det skulle ha varit mycket intressant att få höra hans åsikt om hur man skall gå till väga vid utförsäljningen. Det skulle kanske ha varit givande, framför allt för oss som bor i de här bygderna, att få veta hur vi skulle kunna se framtiden an. Jag uppmanar näringsdepartementet och näringsministern att ta del av den motion i vilken jag och en del andra har gett utryck för våra uppfattningar. De skulle, enligt min mening, var helt i linje med den nuvarande regeringens inställning till näringspolitik och till spritt ägande. Det skulle även vara till stor fördel för de bygder som omfattas. Eftersom jag inte har någon reservation, yrkar jag inte heller bifall till min motion. Skrivningen i betänkandet är trots allt positiv, även om jag anser att näringsutskottet skulle ha kunnat gå längre.

Herr talman! Vänsterpartiet har yrkat avslag på regeringens proposition om ombildning av domänverket till ett aktiebolag. Vi anser att propositionen kännetecknas av brådska och av att vara dåligt genomtänkt. Detta blir särskilt tydligt i behandlingen av Göta kanal. Om regeringens förslag skulle ha gått igenom när det gäller kanalen hade det fått samma resultat som om man hade sagt att vi skulle fylla igen kanalen och plantera granskog på kanalfastigheten, dvs. att det om några år inte hade funnits en enda båt på kanalen. Att över huvud taget tänka tanken att kanalen skulle kunna privatiseras och drivas och underhållas med hjälp av enbart avgifterna för kanaltrafiken är befängt. Om näringsministern hade skött sina privata aktieaffärer på lika lösa grunder, hade regeringen under det gångna året inte haft några som helst problem med hans aktieportfölj eller förmögenhet. Näringsministern hade intill visshet gränsande sannolikhet varit utfattig. Propositionens förslag hade, herr talman, inneburit att AB Göta kanalbolag hade blivit ett kanalbolag utan kanal, utan kanalfastighet, utan skog och utan driftspersonal och i sista änden utan kanaltrafik och utan båtar. Jag delar Johan Anderssons och Vänsterpartiets uppfattning att det bästa vore ett avslag på propositionen i dess helhet. Men när det nu inte finns majoritet för detta är det ändå väl att motioner och utskottsbehandling har räddat Göta kanal, för den här gången i alla fall. Jag beklagar dock att det inte har gått att få med vare sig kulturutskottet eller näringsutskottet på att Kanalbolaget skulle få behålla den skog som en gång donerats till bolaget. Jag anser att det vore kulturhistoriskt pietetsfullare och riktigare att låta skogen kvarstå i bolagets ägo, även om den naturligtvis inte spelar samma roll för kanalen i dag som den gjorde i början av 1800-talet, då donationerna ägde rum. Jag är emellertid glad över att riksdagen är enig om att kanalbolaget skall behålla kanalfastigheten och att staten även i framtiden skall ansvara för kanalen och garantera dess upprustning. Göta kanal är kulturhistoriskt och turistiskt ovärderlig, inte bara för Östergötland utan för hela Sverige. Herr talman! Med det anförda vill jag önska kammarens ledamöter och personal en skön sommar. Använd gärna en dag eller två för ett besök i Östergötland och en tur på Göta kanal, en underbart vacker 170-åring som är väl värd ett besök.
Herr talman! Jag tycker att det är bra att privata skogsbrukare nu får möjlighet att komplettera sin mark med domänverksmark som är så belägen att den passar. Det är också bra att man skall kunna använda domänverksmark som byte när privat mark skall användas för naturvård. Jordbruksutskottet har i ett yttrande framfört synpunkter på denna proposition. Vi i jordbruksutskottet ansåg att regeringen skulle ha preciserat sig något mer än den gör i propositionen. Vi ansåg att man måste gå litet mer grundligt till väga när det gäller att avsätta mark för naturvård, både domänverksmark och mark utanför domänverkets mark. Näringsutskottet ansåg emellertid att det inte fanns någon anledning att göra något uttalande eller att ge några speciella uppdrag till näringsminstern. Man utgår från att näringsministern kommer att arbeta med utgångspunkt i dessa förutsättningar. Näringsutskottet skriver i betänkandet: ''Härvid bör de synpunkter som förs fram i jordbruksutskottets yttrande ligga till grund för säkerställande av mark för naturvårdsändamål.'' Jag utgår från att det kommer att bli utgångspunkten för näringsministerns arbete. Näringsutskottet ger ju näringsministern ett förtroende och ansvar för att det blir på detta sätt. Jag tror att det är mycket viktigt att vi gör det. Redan i propositionen avsätts ju ganska mycket mark, och man kan tycka att det är mycket bra. Men vi skall tycka att detta är bra även om ett antal år framöver. Med utgångspunkt i det som har sagts i jordbruksutskottet tror jag att man, innan bolagsbildningen är klar, skall se över detta och följa de rekommendationer som jordbruksutskottet har gjort och som näringsutskottet har strukit under i sin skrivning. Herr talman! Med dessa ord har jag inget annat yrkande. Jag ville bara understryka detta, och lägga näringsministern detta på hjärtat.

Herr talman! Det är beklagligt att ärenden av stor vikt skall få så dålig tid i kammaren att man skall pressas fram och i princip inte kunna föra debatter som är behövliga. Jag tänker närmast på föregående ärende. Den rekonstruktion av Nordbanken som regeringen föreslår tillstyrks i princip av ett enigt utskott. De problem som finns i Nordbanken är bara en del av en omfattande kris som finansmarknaden har både i Sverige och utomlands. Nu behövs lösningar som håller mer än ett par månader. Därför anvisar vi i en reservation hur man långsiktigt skall lösa dessa problem. Vi avvisar samtidigt det bemyndigande som regeringen begär för att sälja de aktier man övertog vid rekonstruktionen. Dessa frågor har belysts på ett mycket ingående sätt i den ekonomiska debatt som tidigare under dagen har förts i kammaren. Därför behöver jag inte fördjupa mig i just finanskrisen. Kreditförlusterna i Nordbanken har visat sig vara av en en sådan omfattning att behovet av ett betydande kapitaltillskott finns. Staten som huvudägare i banken och staten som garant för stabilitet i vårt betalningssystem gör att staten i detta fall har ett dubbelt ansvar. I propositionen föreslås att de s.k. nödlidande krediterna och andra tillgångar som belastar bankens intjänandeförmåga överförs till Securum AB, ett nybildat dotterbolag till banken. Syftet är att bolaget skall förvalta och avveckla dessa engagemang. Nordbanken som i dag inte ägs av staten. Priset på aktierna får anses som rimligt. För att trygga finansieringen, i första hand i Securum, föreslås stora statliga åtaganden som lånegarantier, lån med låg eller ingen ränta samt kapitaltillskott av betydande storlek. På dessa punkter yrkar vi bifall till utskottets hemställan. Men vi saknar, som framgår av vår reservation, ett samlat grepp för att mildra den kris som finns i den finansiella sektorn. Regeringen har genom många beslut bidragit till att fördjupa krisen. En del beslut har lett till sänkt aktivitet i näringslivet. Andra beslut leder till överbud på fastigheter, då framför allt på kontorfastigheter. Osäkerhet i riskkapitalförsörjningen är ett annat exempel då regeringen har bidragit med ett ordentligt tillskott. Herr talman! Det får ses som rimligt att ägandet i Nordbanken på sikt breddas. Detta bör göras så att bankens ställning stärks och konkurrensen främjas. En viktig skiljelinje i det politiska synsättet är bemyndigandet att få sälja de förvärvade aktierna. Här avvisar vi regeringens förslag. Nu liksom tidigare anser vi att riksdagen skall höras då så stora frågor skall avgöras. Detta handlar om hela folkets egendom precis som när det gäller övriga statliga företag. Vi tycker att det är en respektlöshet av stora mått som den borgerliga regeringen visar mot Sveriges riksdag genom att bemyndiga sig att kunna hantera frågor på detta sätt. Den privatiseringsiver som nu pågår medför med stor sannolikhet en försvagning av banken. Den kan också leda till en ökad koncentration inom bankvärlden som absolut inte är önskvärd. Herr talman!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

Herr talman! Jag tänker huvudsakligen uppehålla mig vid ansvarsfrågan och informationen kring den sorglustiga Nordbankenaffären. Den stora allmänheten har upprörts över Nordbanksaffären, och det med rätta. Återigen måste vi skattebetalare gå in med 20 miljarder i friskt kapital för att undvika en samhällsförödande bankkonkurs. Samtidigt går de ansvariga så här långt fria och får lämna arenan med fallskärmsavtal som tillförsäkrar dem mångmiljonbelopp i ersättning. Hela affären är rent ut sagt en präktig skandal där såväl den tidigare regeringen som den nuvarande regeringen måste vara inblandade. Även näringsutskottet och riksdagen måste ta sitt ansvar. Som beslutande institution beviljade riksdagen för ett halvår sedan Nordbanken ett ekonomiskt tillskott på 5 miljarder. Detta skedde utan att det då presenterades någon skriftlig dokumentation, vare sig från Nordbanken eller finansinspektionen eller från regeringen, till de ansvariga i utskottet och riksdagen. Detta förhållande tog vi i Ny demokrati upp då, samtidigt som vi föreslog att en utredning skulle göras beträffande händelseförloppet, ansvarsfrågan och möjligheten till en förebyggande kontroll. Ny demokratis förslag avvisades såväl i utskottet som i riksdagen. Nu är vi ''plötsligt'' i samma situation, men med den skillnaden att vi skattebetalare skall skjuta till ytterligare 20 miljarder. Det räcker troligen inte med det. Det kan vara toppen på ett isberg. Här måste det pågå ett spel under täcket rent ut sagt mellan Nordbanken, finansinspektionen och regeringen. Hur skall vi annars kunna förklara att styrelseordförande Björn Wahlström inför näringsutskottet för drygt ett halvår sedan bekräftade att bankens behov av att rensa upp när det gällde den trassliga Nordbankssituationen gällde 5 miljarder för att ett halvår senare växa till ytterligare 20 miljarder? Huvudsakligen baserades den här utvecklingen på gamla fastighetskrediter som man satt inne med redan ett halvår tidigare. En bank har inte rätt att göra dåliga affärer, om gällande lagstiftning följs. För kreditgivning gäller nämligen att ''kredit får beviljas endast om låntagaren på goda grunder kan förväntas fullgöra låneförbindelsen. Dessutom krävs betryggande säkerhet i fast eller lös egenom eller i form av borgen.'' Att döma av beviljade krediter och den situation som Nordbanken hamnat i måste de ansvariga, inkl. styrelsen, ha brutit mot gällande lagstiftning. Så här långt har de ansvariga gått fria, och inte bara det -- de belönas dessutom med höga avgångsvederlag genom sina fallskärmsavtal. Är det fråga om slarv, oskicklighet, förskingring eller trolöshet mot bankens kunder -- det gäller alltså ytterst oss skattebetalare? Det får allmänheten aldrig reda på; inte så här långt. Man borde förvänta sig att åtminstone vi i utskottet och riksdagen skulle få utförlig information och dokumentation om detta, men icke!

Det osannolika har hänt. Eller vet regeringen mer om den här olyckliga utvecklingen än man har låtit påskina? Det kan vara så. Svenska Dagbladet hade en utomordentligt genomlysande artikel för någon vecka sedan i ärendet. Att döma härav har man från regeringens sida haft och suttit inne med information som man inte har låtit gå vidare, i varje fall inte till oss i utskottet. De många obesvarade frågorna leder till spekulationer, lösa antaganden och en brist på tilltro till bank och finanssystemet. Det är hög tid att gå till botten och granska Nordbanken, bankväsendet i övrigt samt finansinspektionens roll i den här affären i synnerhet och dess verksamhet över huvud taget -- men också regeringens agerande. Misstagen får inte upprepas. Herr talman! Vi svenska skattebetalare vill inte bli tagna på sängen gång efter annan när det gäller miljardbelopp som vi får punga ut med. En bank och finanskommission bör därför tillsättas som består av politiker, helst representerande alla riksdagspartier, samt ekonomer och andra experter. Utredningen förutsätts klarlägga handläggningen inom Nordbanken och ansvarsfrågan samt granska de många stötande fallskärmsavtalen i flermiljonsklassen och undersöka om dessa oundgängligen måste gälla eller om de kan jämkas. Jag tror att regeringen i den delen har en utredning på gång. Avslutningsvis vill jag säga att vi i Ny demokrati återkommer till frågan om insättarskydd för småspararna i stället för statliga garantier till bankerna. Enligt pressuppgifter tittar departementet nu på olika lösningar av den här frågan. Vi vill att regeringen tillsätter en utredning som har att lägga fram förslag till ett insättarskydd för landets alla småsparare -- ett förslag som riksdagen har att ta ställning till. Herr talman! Glädjande nog framhöll även finansutskottets ordförande i dagens finansdebatt behovet av att regeringen tillsätter en utredning som analyserar och kartlägger situationen inom bankväsendet och granskar Nordbankens och finansinspektionens agerande i den här affären. Vi i Ny demokrati skulle anse det mycket märkligt om riksdagens ledamöter, oberoende av partitillhörighet, inte skulle vilja medverka till att informera oss beslutsfattare i riksdagen och övriga svenska skattebetalare om Nordbanksaffären och vidare tillförsäkra landets alla småsparare ett effektivt insättarskydd mot bakgrund av vad som har inträffat och kan inträffa. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till reservationerna 2 och 4 från oss i Ny demokrati samt till våra motionsyrkanden 2 och 3 under mom.

Herr talman! Jag deltog i konstitutionsutskottets granskning av rekonstruktionen av Nordbanken, och det gav en hel del material inför den parlamentariska utredning om krisens orsaker som också vi i Vänsterpartiet vill ha. I denna del kan vi ansluta oss till reservation 2 från Ny demokrati. Regeringen och utskottsmajoriteten vill att vi nu skall ge regeringen fullmakt att först köpa resterande privatägda aktier i Nordbanken för 21 kr. styck, placera dem i ett bolag och sedan sälja detta bolag. Man motiverar köpet med att staten måste ta på sig hela ägaransvaret och försäljningen med att staten inte bör äga aktier. De som nu vill privatisera bör påminnas litet om hur krisen i banken startade. De orimligt stora utlåningarna i helstatliga PKbanken inleddes med en privatisering, försäljningen år 1984 av aktier i Fondkommission, varvid man så att säga knöt ihop sig med Gamlestaden, Nobel och andra av de företag som senare skulle utlösa krisen. Därpå följde en alltför snabb och alltför tidig avreglering på valuta och kreditmarknaderna när den socialdemokratiska regeringen föll undan för den borgerliga hetskampanjen mot all statlig valutaoch kreditkontroll. Mot denna bakgrund är det svårt att instämma i reservation 1 från Socialdemokraterna, som enbart hänvisar till beslut under innevarande riksmöte som skuld till krisen och som vill lösa krisen med enbart socialdemokratisk politik. Däremot följer vi upp reservation 3 från Socialdemokraterna om att det är riksdagen och inte regeringen som skall besluta om större förändringar i det statliga ägandet. Regeringen skall inte ha bemyndigande att sälja Nordbanksaktierna utan hörande av riksdagen. Jag har litet svårt att förstå varför Leif Marklund nyss sade här att ni inte tänker följa upp denna reservation. Det förvånar mig också att Ny demokrati inte kan ställa upp på detta elementära krav. Minns ni inte hur det har gått till vid tidigare utförsäljningar av statliga företag? Litar ni, som brukar tala om etablissemangets kompisanda, så helt och fullt på att regeringen kan klara privatiseringen på ett bra sätt på egen hand? Ian Wachtmeister sade här förut att Ny demokrati var ett arbetarparti. Då borde ni exempelvis kunna gå med på att vi i första hand sålde aktierna till de bankanställda i stället för till storfinansen. Jag tycker att ni skall visa litet ideologisk rätlinjighet för en gångs skull och rösta med oss och Socialdemokraterna på denna punkt. Bengt Dalström säger i en reservation att de statliga garantierna för bankerna strider mot marknadsekonomins grunder, och det är rätt. Men hur kan då Bengt Dalström gå med på att låta regeringen köpa aktierna för 21 kr.? Marknadsvärdet på Nordbanksaktierna torde ju ligga på minus. Det borde vara möjligt att pressa priserna åtminstone ner till noll. Paradoxalt nog kräver Dalström också insättarskydd för alla banksparare i samma reservation där han hyllar marknadsekonomin. Sparande i bank skall tydligen vara alldeles riskfritt. Jag tillhör själv småspararna i Nordbanken, och det är tacknämligt att Dalström vill skydda mig med hjälp av det han kallar ''oss skattebetalare''. Men det är knappast i enlighet med marknadsekonomins principer. Vi i Vänsterpartiet instämmer också i fördömandet av de orimliga avgångsvederlagen till bankdirektörerna, som för övrigt också strider mot marknadsekonomins principer, eftersom jag inbillar mig att marknadsvärdet på avgångna bankdirektörer också torde ha fallit en hel del på senare tid. Också dessa avgångsvederlag är, liksom de vanvettiga utlåningarna, i huvudsak ett resultat av att Nordbanken försökt apa efter metoderna i privatbankerna. Är det någon, t.ex. Bengt Dalström, som har kollat upp hur det förhåller sig i de stora privata bankerna med olika typer av privilegier för bankdirektörer och andra högre tjänstemän? Där har man en hel nomenklatura med förmåner av olika slag, återigen ett bevis för skillnaden mellan begreppen kapitalism och marknadsekonomi. Med detta vill jag yrka bifall till reservation 2 vad gäller mom. 1, till meningsyttringen vad gäller mom. 2, till reservation 3 vad gäller mom. 3 samt till utskottets hemställan vad gäller mom. 5.

När det gäller vår inställning till konstruktionen och aktievärderingen i denna sorglustiga affär kan man säga att det är mera av principiella skäl som vi har fått acceptera att gå med på den del som avser mom. 2 och 3, som Johan Lönnroth tar upp. Därvidlag har vi inte något motbud att komma med. Det är viktigt att förtroendet för banksystemet bibehålls, även om jag har framfört tankegångar och synpunkter på det bristfälliga i det nuvarande banksystemet. Vi nöjer oss inte med att fortsättningsvis utan vidare acceptera de lösningar som vi har arbetat med. Det gäller dels ett tillskott på 5 miljarder för ett halvår sedan, dels 20 miljarder nu. Vi tycker att det känns ansvarslöst att fortsätta på detta sätt, utan att vi har en klarläggande dokumentation om orsakerna. Det är viktigt att vi kan införa regler för finansinspektionen som kan medverka i förebyggande syfte till att vi undviker dessa katastrofer. Vi får väl nästan kalla det för katastrofer. När det gäller insättarskyddet var vi redan tidigare inne på att det även i ett samhälle där marknadskrafterna skall råda finns anledning att skydda småspararna. Det skyddet saknar vi här i Sverige. Vi har sett att det har fungerat delvis i Amerika. Vi ser en liknande lösning som möjlig också här i Sverige.
Herr talman! Jag måste säga att jag inte förstod särskilt mycket av det senaste inlägget, Bengt Dalström. Varför skall ni gå med på att dessa aktier säljs för 21 kr., när Bengt Dalström själv hävdar att han vill leva efter marknadsekonomins principer? Ägare till dessa aktier är bl.a. diverse stora höjdare, som tidigare gick in i Nordbanken. Jag fattar framför allt inte varför Bengt Dalström inte kan låta oss i denna kammare fatta beslutet om försäljning först. Varför överlåter Bengt Dalström utan vidare detta till regeringen? Varför vill ni inte spela den roll som ni älskar att spela i denna kammare, rollen som vågmästare?
Herr talman! Som vågmästare reser jag mig upp och svarar helt enkelt följande. När det gäller Johan Lönnroths värdering och att vi går med på ett aktievärde på 21 kr. är saken den att vi dess värre saknar information om aktiernas rätta värde. Vi har helt enkelt ansett att vi får lov att följa regeringens linje.
Herr talman! Men om ni överlåter till oss här i riksdagen att fatta det avgörande beslutet, då kan Bengt Dalström skaffa den informationen innan han går med på att rösta för en försäljning till det pris som då kommer att bli aktuellt.

Herr talman! Näringsutskottets majoritet ger i betänkandet NU36 Rekonstruktion av Nordbanken kammaren underlag för ett beslut som egentligen inte borde ha behövt fattas. Hade riksdagsmajoriteten tidigare lyssnat på de argument som de borgerliga partiernas företrädare -- en Hadar Cars, en Per Westerberg eller en Kjell Ericsson, för att nämna de aktivaste debattörerna hösten 1990 -- fört fram för en privatisering av Nordbanken, skulle den här situationen aldrig ha inträffat. Nu står vi här med 77 % av aktierna i statens ägo och därigenom med förpliktelsen att uppfylla det ägaransvar som vi med stort eftertryck krävt av andra bankägare i liknande situationer. Det som inträffat visar bara att det anonyma ägandet i Nordbanken lika litet som i sparbankerna tidigare garanterar ett professionellt uppträdande på marknaden. Detta ägaransvar blir ett viktigt underlag för det beslut vi skall fatta. Nordbankens kunder skall kunna känna förtroende för sin bank, vare sig de har inlåning i banken eller är låntagare. Det andra skälet till ett beslut är mer oprecist och handlar om regeringens och riksdagens samlade ansvar för stabiliteten i banksystemet. Det lär enligt tidningsuppgifter finnas ledamöter i kammaren som ser detta som en cykelställssituation, dvs. att vi står inför ett beslut som rör sig om så svindlande belopp att vi, i stället för att föra en saklig diskussion i huvudfrågan, i det oändliga diskuterar hur cykelstället skall se ut och var det skall placeras. Min egen reaktion inför föredragningar och diskussioner i utskottet handlar mer om den klarsyn man drabbas av när man samfällt inser att det faktiskt bara finns en lösning på det problem man ställts inför, och att denna lösning har stora statsfinansiella konsekvenser. I det här fallet innebär det, som tidigare framkommit i debatten, att ett enigt utskott ställer sig bakom förslaget att ett av staten helägt aktiebolag förvärvar samtliga utestående aktier i Nordbanken till ett pris av 21 kr. per aktie, dvs. lika med emissionskursen hösten 1991, till en sammanlagd kostnad av 2 050 milj.kr. Samma princip har tillämpats tidigare i liknande situationer. Dessutom är vi eniga om att stödja det omstruktureringsförslag som innebär att nödlidande krediter, lån med avtalade ränteeftergifter och andra tillgångar som belastar Nordbankens intjäningsförmåga, eller som av andra skäl inte bör behållas av banken, förs över till ett nybildat dotterbolag, nämligen Securum AB. Sammanlagt uppskattas garantier, lån, kapitaltillskott och andra åtgärder i det sammanhanget kunna rymmas inom en ram på 20 miljarder kronor. Det är alltså det maximala belopp som kan komma i fråga om inga åtgärder vidtas av vare sig banken, riksdag eller regering för att rätta upp den finansiella situationen på marknaden. Den tidigare i kväll beslutade sänkningen av fastighetsskatten på kommersiella lokaler är ju ett exempel på den typ av åtgärder som kan vidtas från vår sida. Nu har debatten kring regeringens förslag i stor utsträckning handlat om vilka effekter beslutet kan få för övriga banker. Kommer Nordbanken att få städmöjligheter som ligger utöver vad statens ägaransvar egentligen motiverar? Jag har stor förståelse för bankföreträdarnas krav på att bli likvärdigt behandlade, och jag utgår från att regeringsföreträdarna i de fortsätta överläggningarna kring vad som skall tillföras Securum skall ha konkurrensneutraliteten som ledstjärna och att processen skall genomföras med den öppenhet som banksekretessen tillåter för att undvika ogrundade misstankar. Cykelställinslagen i debatten har handlat om fyra punkter: För det första: behovet av ett samlat grepp för att mildra verkningarna av finanskrisen. För det andra: tillsättandet av en kommission med uppgift att granska bankväsendets utveckling och orsakerna till denna samt pröva finansinspektionens tillsynsverksamhet. För det tredje: att inte bemyndiga regeringen att sälja de genom dagens beslut inköpta Norbanksaktierna utan ytterligare hörande av riksdagen. För det fjärde: ett uttalande där riksdagen anmodar regeringen att snarast lägga fram ett förslag om insättarskydd. I alla frågorna har utskottsmajoriteten funnit starka skäl som talar för denna uppfattning. Den finanskris som behandlas i den socialdemokratiska motionen har sitt ursprung i de avregleringsbeslut som började fattas i mitten av 80-talet. Det stora misstaget var att inte samordna förändringarna i bankernas arbetsvillkor med skattereformen. Det blev, helt enkelt, för billigt att låna pengar efter skatt. Ovanpå detta kom så ansträngningarna att dämpa inflationen. Det påverkade fastighetsmarknaden. Fastigheternas förväntade värdestegringar stämde inte längre med belåningen. På samma sätt som man försöker identifiera bankkrisens vinnare och förlorare, skulle man kunna tala om inflationspolitikens vinnare och förlorare. En sak är i varje fall säker. Det är helt andra grupper som nu kan dra nytta av den lägre inflationen och de förväntade effekterna av denna i form av lägre räntor, än de som för några år sedan tjänade på galopperande fastighetspriser. Det är viktigt att hålla detta i minnet när man då och då i media möter alltför många ofullständiga hemmahos-förloraren-reportage. tskottsmajoriteten ger finansinspektionen huvudrollen när det gäller att pröva vilka faktorer som kan ha bidragit till den uppkomna situationen. Detta är helt i enlighet med finansinspektionens instruktion. Bengt Dalström citerade den första paragrafen i det sjunde kapitlet. Även 2 § kan vara av intresse. Där står att bankinspektionens tillsyn utövas med ledning av de handlingar som enligt denna lag skall sändas in till bankinspektionen samt de upplysningar som inhämtas vid bankundersökningar eller på något annat sätt. Bankundersökning skall genomföras så ofta som inspektionen anser det nödvändigt eller när regeringen beslutar att sådan skall ske. Eftersom utskottet utgår från att regeringen löpande följer utvecklingen på området, innebär det att den, om den finner anledning härtill, kan besluta om en sådan bankundersökning. Härigenom blir, i varje fall för närvarande, särskilda utredningar onödiga. I detta sammanhang har också de avgångsvederlag som utbetalas i samband med att krisdrabbade banker fått nya företagsledningar kritiserats. I den överhettade arbetsmarknadssituation som rådde under senare delen av 80-talet när det gällde högre chefer -- inte bara inom bankområdet, min egen erfarenhet gäller i första hand kommunen -- blev ''fallskärmsavtalen'' ett konkurrensmedel för att kunna rekrytera högre chefer. Ofta tillkom även en rättviseaspekt som medförde att redan anställda chefer skulle ges samma förmåner som den nyanställde. Den stora uppmärksamheten kring avtalen, den av lågkonjunkturen präglade situationen på chefsarbetsmarknaden, och kanske inte minst den nya skattepolitiken med bl.a. rimligare marginalskatter, gör att det finns berättigad anledning att tro att kommande ''fallskärmar'' kommer att vara utformade på ett betydligt mindre stötande sätt. För de styrelser som står i begrepp att träffa nya avtal inom det statliga området kan det uttalande som utskottet gör om behovet av att från etiska utgångspunkter allmänt diskutera avtalens konstruktion kanske tjäna som vägledning. När det gäller bemyndigandet för regeringen att sälja ut dels de förvärvade aktierna i Nordbanken, dels Securum, finner utskottsmajoriteten samma starka skäl tala för detta som när utskottet i november 1991 tillstyrkte att statens dåvarande aktier i Nordbanken skulle kunna säljas. Den princip som säger att bara de aktier som staten äger i ett visst ögonblick går att sälja vidare, men inte de man köpt senare, är mer ett utslag av socialdemokratisk bland och planekonomi än av ansvar för bankkundernas intressen och bankväsendets utveckling. Att som Leif Marklund hävda att ett 23-procentigt statligt ägande skulle vara avgörande för konkurrensen inom banksektorn, är enligt min uppfattning att sätta alltför stor tilltro till statens affärsdrivande förmåga. Slutligen några ord om insättarskyddet. Vi kan vänta oss en departementspromemoria som har utarbetats med ett EG-direktiv i åtanke i början av hösten 1992. Att nu göra ett uttalande i denna fråga, som Bengt Dalström vill i sin reservation, skulle mot den bakgrunden sakna all praktisk och politisk betydelse. Herr talman! Jag yrkar bifall till näringsutskottets hemställan i betänkande 36 i dess helhet och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Inspirerad av att ha läst boken om Parkinsons lag har tydligen herr Backman tappat all respekt för sina motdebattörer i Sveriges riksdag. Jag tycker att man borde tänka sig för innan man använder sig av en cykelställsdialog i kammaren. Det finns faktiskt vetskap utanför Backmans sfär. Det har också visat sig att landet har styrts av en regeringen som med fasthet har hållit i frågorna. Vidare har vi avregleringen, Backman. Jag satt i finansutskottets som suppleant. Där drevs frågan ordentligt av herr Tobisson och hans kollegor, nämligen att staten inte skulle utöva någon reglering när det gäller valutamarknaden. Så småningom togs greppet, och marknaden avreglerades naturligtvis av en socialdemokratisk regering. Detta gjordes i tron att marknaden skulle klara frågan, vilket den inte gjorde. Det visar att marknadskrafterna misslyckades totalt, och det är anledningen till den stora krisen. Jag tycker att det är viktigt att påpeka att vi faktiskt inte borde ha något stort politiskt bråk när gäller svenskt bankväsende. Där borde vi ligga lågt. Det kommer att trilla fler huvuden i bankkrisens spår. Det är inte bara Nordbanken som bör diskuteras. Vi har sett vad som skett i Första Sparbanken, och vi kommer att se vad som händer andra banker. Vi borde ligga litet lågt när det gäller att svartmåla staten som ägare av banken. Jag förstår inte Jan Backmans resonemang när det gäller 23 %. Staten äger i dag 77 %. Ytterligae 23 % kommer att ägas av staten. Regeringen har redan åtagit sig bemyndiganden när det gäller de 77 %. Nu skall man skaffa sig ytterligare bemyndiganden för de 23 %. Det innebär ett fullständigt bemyndigande för att hantera sådana frågor utan att höra riksdagen. Det är respektlöst, herr Backman.

Herr talman! Cykelställsparallellen var inte min egen, Leif Marklund. Det var i en tidningsnotis i Svenska Dagbladet som man påstod att någon annan av riksdagens ledamöter hade den känslan inför den här diskussionen. När det gäller avregleringen, delar jag uppfattningen att den var, och fortfarande är, positiv. Problemet var förmodligen bara att man i den situationen inte kunde överblicka alla de följdbeslut som man skulle behöva fatta. Därför hamnade man i en situation som man inte riktigt kunde kontrollera. När det till sist gäller dessa 23 %, var min slutsats en följd av att vi redan har fattat beslut om att de första 77 %, som staten i dag äger, skall kunna säljas vidare och att dessa 23 % skulle bli kvar. Det är mer en fråga om vad som blir 100 % när man lägger ihop det.
Herr talman! I vår reservation ger vi uttryck för den fara som finns i regeringens privatiseringsiver, att man snabbt går ut och försöker bli av med aktierna och följdaktligen rear bort stora tillgångar som ägs av svenska folket. Det är inte tillfredsställande. Den andra delen gäller detta att regeringen samtidigt förvärrar situationen på fastighetsmarknaden genom att gå ut med ett utbud av statliga fastigheter för ytterligare 20--25 miljarder kronor. Detta håller priserna nere, och därigenom förvärrar man bankkrisen.

Herr talman! Jag har en fråga och en reflexion som jag vill rikta till Jan Backman. Jan Backman delar alltså inte den uppfattning som finansutskottets ordförande Per-Ola Eriksson förde fram här i finansdebatten om behovet av att regeringen tillsätter en utredning för att klarlägga situationen inom bankväsendet i allmänhet och; Nordbanken, och handläggningen av detta ärende i synnerhet? Jag ställer den frågan till honom eftersom jag gärna vill understryka vikten av att regeringspartierna sopar det här under mattan. Kan han tänka sig att ansluta sig till Per-Ola Erikssons uppfattning som ordförande i finansutskottet?

Herr talman! Jag blev litet nyfiken på vad Jan Backman menade med det planeringstänkande eller planhushållningstänkande som han talade om. Här föreslår utskottsmajoriteten att vi i förväg skall bestämma priset vid uppköpet av resterande aktier i Nordbanken till 21 kr. per aktie. Detta att bestämma ett pris i förväg utan att låta det prövas av marknaden trodde jag var klassiskt planhushållningstänkande. Skulle Jan Backman vilja förklara litet vad han menar?

Herr talman! Redan i december 1990 sade utrikesutskottet följande i betänkandet om Sverige och den västeuropeiska integrationen: Mot bakgrund av de uttalanden utskottet tidigare i betänkandet gjort rörande svenskt medlemskap i EG anser utskottet att ytterligare informationsinsatser är nödvändiga i syfte att främja en allsidig belysning och diskussion om Sveriges Europasamarbete. Utskottet förutsätter att regeringen inkommer med förslag med denna innebörd. I maj 1991 konstaterade utrikesutskottet ånyo i ett yttrande till finansutskottet: Mot bakgrund av att ett svenskt närmande till EG kommer att vara en central politisk fråga under ett antal år framöver anser utskottet att ytterligare insatser till stöd för allsidig Europainformation, bl.a. genom folkrörelserna, kommer att behövas. Ordet allsidig har av de flesta tolkats så, att utskottet anser att sådan information som används av organisationer, även sådana som motsätter sig att Europasamarbetet tar formen av ett medlemskap i den europeiska unionen, skulle kunna få samhälleligt stöd. Det var väl också det rykte som föregick propositionen. När vi nu läser vad som sägs i konstitionsutskottets betänkande säger man för det första att organisationerna skall vara allsidiga och seriösa. De skall ha allsidiga och seriösa utbildnings och informationsprojekt som behandlar själva processen. Man skall ha en särskild delegation hos regeringen som har ställning av myndighet och som skall dela ut dessa bidrag. För det andra skall projekten vara i tiden och till sin omfattning avgränsade samt utgöra en identifierbar verksamhet utöver organisationens vanliga uppgifter. Stöd skall kunna lämnas för framtagande och distribution av materiel, kurser och konferenser. Resebidrag skall inte kunna ges. Bidragen skall enligt propositionen inte medverka till att bygga upp eller permanenta institutionella arrangemang. Genom att man sätter på en sådan här tvångströja på dessa pengar uppfattar många det så, att den organisation som är kritisk mot ett medlemskap i den europeiska unionen stängs ute. De har ju också tidigare hela tiden fått avslag på ansökan om statliga bidrag. Detta uppfattas ju som att regeringen och ja-sidan inte är anhängare av den fria konkurrensen på det här området. De vill ha sitt övertag och själva använda huvudparten av dessa pengar. Jag skulle egentligen kunna vara tacksam för det, eftersom det skärper det intryck som den allmänna opinionen har. Det förstärker människors misstänksamhet inför hela projektet när man måste använda sådana metoder. Min uppfattning är den, att skall en folkomröstning vinnas av nej-sidan, skall det ske på grundval av saklig och omfattande information och inte på sådana grunder. Därför vill jag ändå att det klart sägs att motrörelsen, t.ex. Nej till EG, och andra kritiska organisationer, kan få dessa pengar. Nu skall de tydligen användas för att skriva material som skall produceras genom regeringskansliet och andra myndigheter för att försöka tala om för allmänheten och för svenska folket vad det här egentligen handlar om. Jag vet inte om det är vad som nu behövs mest. Jag tycker att man skulle kunna använda en del av dessa resurser till att äntligen översätta Maastrichtöverenskommelsen och göra den allmänt tillgänglig för hela svenska folket. Man kan också dela ut den nya översättning av Romfördraget som finns. Då kan folk få ta ställning. Man skulle kunna se till att alla hushåll fick dessa dokument. De är grunddokument. Vi har en hög utbildningsnivå i det här landet. Det finns gott om jurister. De kan få rejält med tid på sig för att sätta sig in i detta. Det är så man har gjort i andra länder för att låta den allmänna opinionen komma till tals. Vi behöver inte ha några statliga ämbetsmän som sitter och gör förskönande omskrivningar av hela denna union. Jag tycker att det är litet märkligt att portföret skall vara så trögt. Det sägs nu visserligen att pengarna skall släppas loss inför folkomröstningen, förhoppningsvis nästa budgetår, men det gäller här en så viktig och omfattande informationsinsats att det borde kunna ske redan nu. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till motion K23 av Lars Werner m.fl.

Herr talman! Jag skall känna mig lugnad, säger Sören Lekberg. Såvitt jag vet har organisationen ''Nej till EG'' hittills tre gånger fått avslag på ansökningar om pengar. Svenska folket fungerar naturligtvis så, att det tycker att det är något skumt med detta. Varför skall det pumpas in pengar i alla ja-organisationer, samtidigt som man inte har råd med frimärken i denna rörelse som är kritisk? Det är en fråga som svenska folket ställer sig. Enligt dagens tongångar skall det finnas vissa möjligheter att få del av de nya pengarna. Vi får se vad som kommer att hända. Det är tydligen så att bara ja-sidan står för den allsidiga och seriösa informationen. I alla andra sammanhang när man talar om fri konkurrens, marknad och sådant skall man vara misstänksam mot en monopolsituation, när det gäller information eller någonting annat, men i det här fallet passar det tydligen bra. Jag tror, som sagt, att den här politiken snarare försvagar ja-sidan än stärker den. Jag skulle ändå helst vilja se att folkomröstningen inte genomförs på sådana grunder, utan på grundval av en omfattande och saklig information, och den behöver vi börja med redan nu.
Herr talman! Jag vill kort bara rekommendera Bengt Hurtig att läsa utskottets betänkande ordentligt en gång till.

Fru talman! Det var inte på något sätt min avsikt att undanhålla någon svensk innehållet i Maastrichtavtalet. Jag ville faktiskt bara understryka att det inte är särskilt vare sig lättförståeligt eller lättläst.

Fru talman! Jag är medveten om att många ledamöter nu är stressade och så småningom skall åka i väg med tåg. Trots det har jag behov av att använda den tid som jag har anmält mig för, eftersom den här frågan är så viktig. I likhet med utskottet har jag inget att erinra mot de nu införda sanktionerna mot Libyen. Landet har uppenbarligen försökt undandra sig sitt ansvar som FN-medlem. Det har inte utelämnat de libyska medborgare som misstänks ha förövat sprängattentaten mot det amerikanska PanAmplanet över Lockerbie och det franska UTA772, då sammanlagt 454 personer dödades. Man har hitintills inte heller ställt dem inför rätta och prövat anklagelserna. Detta är Libyen skyldigt att göra enligt konventionen för bekämpande av brott mot den civila luftfartens säkerhet, Montrealkonventionen, vars artikel 7 inte tillåter något som helst undantag -- där föreskrivs antingen utelämning eller rättegång. Det är detta som måsta framföras till Khadafi på ett kraftfullt sätt, vilket vänsterpartiet har föreslagit i sin motion. Vi i Sverige har särskilt starka skäl att engagera oss i Lockerbie-fallet. Det var ju i den flygplanssprängningen som den svenske FN Jag är inte nöjd med att utskottet ''utgår från att regeringen även fortsatt utnyttjar de tillfällen som ges för att framföra Sveriges synpunkter''. Regeringen skall inte sitta och vänta på tillfällen att framföra synpunkter. Den skulle exempelvis kunna skriva direkt till Khadafi eller, ännu bättre, kunna skicka en emissarie till Libyen och Khadafi. Detta innebär inte att vi i vår motion vill att Sverige skall agera som medlare. Vad vi vill är att Sverige skall kräva att Libyen skall medverka till att rättvisa skipas. Det är angeläget att åstadkomma detta utan att tillgripa militära medel. Därför anser vi i Vänsterpartiet det olyckligt att FN:s säkerhetsråd grundade sitt sanktionsbeslut på kapitel VII i FN stadgan, vilket öppnar möjligheter till militära sanktioner. I och med att FN åberopar hot mot freden, fredsbrott och angreppshandlingar, som kapitel VII handlar om, gör man brott mot den civila luftfartens säkerhet till en internationell konflikt. Utskottet tolkar vårt motionsyrkande på ett förvrängt sätt. Konflikten måste återföras till det den ursprungligen var, nämligen en rättstvist med Libyen. Det är denna som måste lösas på fredlig väg. Det är därför olyckligt att Internationella domstolen i Haag inte ville ta upp fallet med hänvisning till säkerhetsrådets beslut. Säkerhetsrådet bör enligt artikel 36 punkt 3 ''beakta, att rättstvister i regel böra av parterna hänskjutas till den internationella domstolen''. Nu har det omvända skett. Fallet har gått från domstolen till säkerhetsrådet. Det väcker flera frågor om hur folkrätten skall fungera. Jag vill fritt översatt redovisa vad den franske juridikprofessorn Gérard de la Pradelle har sagt kring denna affär, något som jag tycker är viktigt att läsa in till protokollet. För det första ifrågasätter det själva begreppet rätt i de internationella förbindelserna -- dvs. den ordning som nu har tillämpats när det gäller Libyen. Man säger att säkerhetsrådets aktion synes vara grundad på stadgans regler. Men är den också grundad på rätten? Är regler, vilkas verkställighet de berörda parterna inte kan få prövad av en oberoende rättsinstans, verkligen rättsregler? Frågan är inte bara akademisk. I praktiken betyder åsidosättandet av Internationella domstolen att prövningen av lagligheten i säkerhetsrådets aktioner endast tillkommer de regeringar, vilka har majoritet i säkerhetsrådet. Det är osunt. Man säger ju att en stat, vars förvaltning undgår all rättslig kontroll, inte är en rättstat, och att dess politiksa regim inte är bra. Varför skall det som är dåligt i den inre ordningen, tolereras i den internationella ordningen, som inte bara gäller ett folk utan flera, ja hela jordens befolkning? För det andra är det i dagens internationella läge särskilt farligt om domaren avstår från att döma. FN-stadgan ställer ju organisationen under folkens beskydd. Men inte desto mindre anförtror den FN:s viktigaste instrument till regeringar som är mer eller mindre representativa. Viktigast är -- stadgan lägger beslutsorganet, säkerhetsrådet, i händerna på de ständiga medlemmarna, vilka är de viktigaste militärmakterna i världen. Därigenom beror tillämpningen av folkrättens regler, när det gäller fredens bevarande, huvudsakligen av dessa makter. Det faktum att de handlar utan någon rättslig kontroll är oroväckande. Sovjetunionen ledde åtminstone till att det rådde ett slags balans i organisationen. Det ledde till ett besvärligt förlamande ordkrig. Men man kan komma att sakna det, om den nuvarande handlingskraften beror på att den amerikanska regeringen i realiteten är ensam herre i säkerhetsrådet efter Sovjets sammanbrott. Redan Gulfkriget visade att säkerhetsrådet inte riktigt var ett organ för en statsgemenskap, utan tenderade att bli ett instrument för den politik som Washington ville ha. Fenomenet har förstärkts av Libyenaffären, eftersom säkerhetsrådet kräver att en stat utlämnar några av sina medborgare till den amerikanska, nationella rättvisan och därjämte till den brittiska och franska. Eftersom ''de Förenade Nationernas folk'' inte har uppdragit åt USA att styra världen, kommer ett sådant förhållningssätt att kompromettera FN folkrättsligt. Det är detta som gör Internationella domstolens frånvaro särskilt beklaglig. Endast en rättslig kontroll av lagligheten i säkerhetsrådets handlingar skulle kunna garantera att rådet efterlever lagen. En sådan garanti vore ännu nödvändigare, eftersom en enda stat, den mäktigaste i världen, i realiteten styr rådet. FN förlorar mycket mer i legitimitet än vad organisationen vinner i effektivitet genom det amerikanska greppet. Frågan är alltså, något tillspetsat, om det är folkrätten som skall råda eller USA. Skall makten råda över rätten? Jag menar därför att utskottet borde ha tagit mer seriöst på vårt yrkande om Haagdomstolens roll. Eller gäller inte längre det som de nordiska regeringarna framförde till FN den I det nordiska förslaget om FN:s fredsskapande och fredsbevarande verksamhet, det s.k.Skagendokumentet, sades följande: ''Parter i en konflikt borde oftare använda Internationella domstolen för att lösa sina tvister. Medlemsstaterna borde uppmanas att acceptera domstolens tvingande domslut. Ökad användning borde göras av möjligheten att begära domstolens rådgivande mening i rättsfrågor för att förebygga eller desarmera konflikter.'' Fru talman! Jag skall inte yrka bifall till motionen. Det gör jag för att något spara kammarens tid.

Fru talman! Nic Grönvall uppträder i talarstolen som en gammal stalinist. Han försöker att förvägra mig rätten att gå upp i talarstolen och säga vad jag anser bör vara den gällande ordningen för att komma till rätta med terrorism. Jag skall inte sluta i riksdagen i och med den här kvällen i kammaren, Nic Grönvall. Jag skall fortsätta två år till. Nic Grönvall måste ha läst tidningen alldeles tokigt. Jag skall sitta perioden ut. Nu har vi klarat ut det också. Jag har inte tagit ställning och försvarat någon terrorism. Vad jag har visat på här när det gäller Libyen, är att jag anser att man stöder terrorism och bedriver terrorism. Det står att läsa i motionen, om Nic Grönvall hade bemödat sig om att läsa den, och inte stå här som en gammal stalinistisk demagog! För att lösa den här tvisten, eller det här problemet, borde först Internationella domstolen ha tagit sig an fallet. Om inte Internationella domstolen hade kunnat lösa tvisten, skall ärendet naturligtvis gå till FN:s säkerhetsråd. Nu har man tagit den omvända ordningen. Varför har man gjort på det sättet, Nic Grönvall? Jo, därför att det är USA som har dikterat hela denna ordning. Det är detta som vi har reagerat mot. Detta diskuterar inte Nic Grönvall. Har jag fel när jag säger att det är Internationella domstolen som först skall försöka lösa sådana här konflikter? Eller har jag rätt, Nic Grönvall? Om jag har rätt -- vilket jag anser att jag har -- och man har gått tillväga på det här sättet, anser jag att man har åsidosatt Internationella domstolen, den juridiska instans som skulle ha prövat denna fråga och pressat Libyen. Det hade kanske inte gått, och i så fall skulle man ha gått till säkerhetsrådet. Men om man accepterar det som nu har skett i Libyenfallet, öppnar man ju för mycket farliga situationer runt om i världen. Den enda stora supermakten kan då exempelvis diktera göranden och låtanden som FN och dess organ själva skall bestämma över. Det är detta som vi har påtalat. Den franske juridikprofessor som jag åberopade har också tagit upp detta för inte så många veckor sedan.
Fru talman! I denna replik avslöjar sig Bertil Måbrink på nytt. Han tycks tro att frågan om Libyens agerande och Libyens rätt att stödja terrorismen är en rättsfråga. Det är en politisk fråga. Den handlar om att trygga världsfreden. De politiska frågorna avgörs inte i Haagdomstolen. Jag anar bakom Bertil Måbrinks påståenden att han önskar se ett skyddstäcke av varaktighet i domstolsförhandlingen så att Libyen kunde fortsätta sin verksamhet. Bertil Måbrink vet ju lika väl som jag att en rättslig prövning är en långsam prövning. Jag vill gärna kommentera ett yttrande till. Bertil Måbrink hävdar att domstolen skulle ha pressat Libyen. Jag tror att Bertil Måbrink saknar varje kunskap om vad en domstol är. En domstol avgör en tvist mellan två parter. Den pressar inte den ena parten. Till sist till detta med säkerhetsrådets röstningsformer. Vad Bertil Måbrink säger är, att de övriga medlemmarna i FN:s säkerhetsråd är inkompetenta, osjälvständiga och helt USA Jag undrar om Bertil Måbrink vill vara vänlig och framföra det direkt till Storbritannien, Frankrike, Ecuador och Venezuela -- nationer som biträder detta beslut. Bertil Måbrink menar således att dessa nationer saknar varje förmåga till egen prövning och eget omdöme, om jag förstår Bertil
Fru talman! Det är ganska meningslöst att diskutera med Nic Grönvall. Han lyssnar inte på vad jag säger. Det vill han inte. Jag förstår att även för en jurist som Nic Grönvall måste det vara besvärande att utskottet har kunnat hantera den här frågan på det sätt som man har gjort. Jag förstår Nic Grönvalls höga röstläge.

Om detta inte går sedan denna möjlighet har prövats, får FN:s säkerhetsråd ta upp frågan. Det bör noteras att CIA har kommit med en rapport. CIA brukar vara väl underrättad om förhållanden runtom i världen. Rapporten från den 24 april förra året visar att i Lockerby-fallet var krafter från både Syrien och Iran inblandade i förberedelsen. Varför vidtar man inte åtgärder mot dem och prövar detta påstående, som tydligen är sanningsenligt? Dessa två länder deltog aktivt i planerandet av dådet. Det är naturligtvis inte intressant just nu. Men för USA är Libyen intressant. Därför hanterar man frågan på det här oriktiga sättet. Jag hävdar fortfarande att det i första hand hade varit internationella domstolens uppgift att pröva den här frågan.

Fru talman! När jag hör Hans Göran Franck tänker jag att det var synd att han inte var utskottets talesman från början. Då hade vi kunnat föra debatten på en vettig nivå. Men som bekant är det skillnad på jurister också, som vi har hört här i kammaren. Mer skall jag inte säga i detta ärende.

Fru talman! Miljöfrågorna kommer inte i den här debatten att få den tid som de är värda, detta av hänsyn till den sena timmen. Jag skall fatta mig mycket kort. Vi har tio reservationer vid detta betänkande, och de gäller miljöfrågorna. Vi vill ha ett skattesystem som är mera miljöanpassat och vi vill ha en bredare användning av ekonomiska styrmedel. Vi föreslår också i våra reservationer att avgiften på handelsgödsel höjs och att vi borde förbjuda kadmium i handelsgödsel. Vi vill också ha en ny lista på miljöfarliga ämnen, sådana som bör avvecklas. Vi vill gå vidare med miljöanpassade fordon. Vi föreslår att nästa steg i miljöklassningen bör tas. Vi önskar också att företagen skall göra energiredovisningar och att man bör ha destruktionsavgifter på kylskåp och frysar för att vi skall kunna minska freonutsläppen ytterligare. Vi vill ha skatt på osorterat avfall och sist, men inte minst vill vi att miljöräkenskaperna skall redovisas årligen. Man bör kunna se hur arbetet fortskrider med dem och vi bör ha ett program för det arbetet. Jag vill med detta yrka bifall till våra reservationer

Fru talman! Vänsterpartiet står självfallet bakom meningsyttringen i betänkandet. Jag nöjer mig med att yrka bifall till den del av meningsyttringen som gäller mom. 2 och 15.

Fru talman! I den proposition som ligger till grund för betänkandet redogör miljöministern för en del av det arbete som pågår i miljödepartementet när det gäller ekonomiska styrmedel, avveckling av kemikalier, avveckling av freoner -- både när det gäller CFC, alltså de hårda freonerna, och KFCF, de mjuka freonerna som har kommit i stället, men som inte heller är bra för miljön. Det finns också en redovisning av synpunkter kring Östersjön och miljöräkenskaper. Det arbete som pågår i departementet tar i stor utsträckning upp de frågor som vi diskuterar i betänkandet och som också behandlas i reservationerna. Här finns i allmänhet inte så stora skillnader i åsikter, i varje fall inte i det här skedet, då vi har ett förberedande arbete för att så småningom komma fram till förslag. Hur det sedan blir när förslagen är klara får vi se i höst. Det är bara på en punkt som jag skulle vilja säga att det finns olika åsikter mellan reservanterna och majoriteten, och det är när det gäller höjning av avgiften på handelsgödsel. Den sänkning som genomfördes var en återgång till det som var tidigare då man höjde en avgift för att bekosta utförsäljning av överskott. Den har ingenting med miljöfrågorna att göra, och därför skall den inte heller höjas igen. I övrigt, fru talman, yrkar jag bifall till hemställan i detta betänkande. Jag slår fast att det pågår ett intensivt arbete i miljödepartementet för att lösa dessa frågor. Som siste talare vill jag önska fru talmannen och hennes talmanskolleger en trevlig sommar, liksom även övrig personal här i riksdagen samt ledamöterna. Tack så mycket.